Herr talman! Det var ord och inga visor från Ingvar Johnssons sida! Det var nästan så jag började undra om vi gjort allt detta — det var inte dåligt! Självfallet är det på det viset — och det underströk jag också för Ingvar Johnsson -— att vi prioriterar ungdomsskolan, och därför tvingas vi att göra andra nedskärningar. Det är nu så att vi faktiskt inte längre lever i den allra bästa av världar. Vi kanske inte alla längre tror på jultomen. Gjorde vi det skulle vi naturligtvis ta på oss spenderbyxorna, och då skulle vi se till att kronorna verkligen rasslade ut till än den ena, än den andra utbildningsformen. Tyvärr, Ingvar Johnsson — och det är nog hans egen finansminister också medveten om — är det så att vi måste göra nedskärningar. Vi har alltså föreslagit besparingar på sammanlagt 21 miljarder kronor. Det är givet att man också inom utbildningsväsendet måste dra sitt strå till stacken i den situationen. Vi har världens dyraste utbildning, har det sagts, men den är långt ifrån den allra bästa. Det gäller i den här situationen naturligtvis att i första hand satsa på sådan utbildning som också ger kompetens och som sedan även kan användas i yrkeslivet. Där har vi när det gäller vuxenutbildningen i första hand grundvux och även komvux. Vi får hoppas att den tiden inte är avlägsen då de borgerliga återigen får ta över här i landet, sätter dess ekonomi på fötter och återigen får möjlighet att avstå pengar till behjärtansvärda ändamål.

Herr talman! Visst framgår det klart av betänkandet att vi socialdemokrater tillsammans med centern och vpk anser att studieförbundens verksamhet är viktig och därför står för en anslagsnivå som är hög och att moderaterna och delvis folkpartiet inte anser det. Visst är det, Birger Hagård, en ensidig sparmetod som ni använder när ni inriktar er på just grundskolekurser som studieförbunden anordnar i svenska, matematik och samhällskunskap. Jag förstår då inte argumentet att man, som Birger Hagård säger, har valt att satsa på sådant som ger kompetens. Ger detta då inte kompetens? Jag tycker alltså att det är mycket klassmässiga ståndpunkter som Birger Hagård här framför. Jag har svårt att förstå varför Birger Hagård försöker slingra sig och inte i klartext säger att man inte ser folkbildningen som något viktigt. De med hundratals kronor höjda avgifter för en studiecirkel på grundskolenivå som moderaterna förordar ger ändå sådana negativa effekter framöver. Dessutom är vuxenutbildningen inte någon speciellt stor del av våra totala utbildningskostnader. Enligt statistik från SCB svarar samhällets totalkostnader för vuxenutbildningen för 5,1 96 av de totala studiekostnaderna. Det är alltså här som ni sätter in ett mycket hårt angrepp. Sedan vill jag till Linnea Hörlén säga att även om vi inte har kvar universitetscirklar som är kursplanebundna är det fortfarande tillåtet med studier på högskolenivå. Vidare: Visst är det kraftiga nedskärningar som också folkpartiet drabbar folkbildningen med när man inte gör någon uppräkning med hänsyn till penningvärdesförsämringen. Jag vill därför till Linnea Hörlén säga att jag tycker att hennes ord är vackra, men de vackra orden stämmer inte överens med de kraftiga ekonomiska nedskärningar som hon föreslår. Det skulle alltså blåsa ganska kalla vindar över den folkliga kulturen och bildningen med moderaterna och folkpartiet vid makten.

Herr talman! Jag skall erinra Ingvar Johnsson om en sak som tycks ha förbigått honom. Han talar sig varm för att vi skulle vara kallsinniga gentemot sådana ämnen som svenska och matematik, men det är faktiskt inte sant. Vad han talar om här är ingenting annat än de extra tilläggsbidragen, som vi säger inte skall utgå annat än till handikappade och till glesbygdscirklar. Står och faller den folkliga kulturen och folkbildningen med de extra tilläggsbidragen, Ingvar Johnsson? Det är möjligt att det är så i något Ingvar Johnsson närstående studieförbund — i så fall är det illa beställt — men jag kan nämna andra studieförbund, där det inte är så utan bra mycket bättre beställt. Naturligtvis är det rent nonsens när Ingvar Johnsson vill göra gällande att det är de svagaste grupperna i samhället som är de som använder sig av studieförbunden och de möjligheter som dessa erbjuder. Han vet lika väl som jag att så definitivt inte är fallet. Det är givetvis synd att det inte finns mera pengar, Ingvar Johnsson. Men den tid är definitivt förbi då man framstod såsom en folkets hjälte genom att yrka på flera och större utgifter i samhället. Däremot är det möjligt att Ingvar Johnsson kanske inte blir en folkets hjälte men i varje fall en av finansministerns gunstlingar, om han i stället anstränger sig för att spara också på detta område.

Herr talman! Det är naturligtvis omöjligt, Birger Hagård, att plocka bort en halv miljard kronor på en sådan här verksamhet och försöka tro att det inte skulle märkas. Jag vill fråga Birger Hagård om moderaterna fortfarande står fast vid de gemensamma mål för vuxenutbildningen som fastställdes efter reformen 1975, den som inleddes med orden: Vuxenutbildningen måste minska utbildningsklyftorna i samhället. Den bör därvid ges ett sådant innehåll och en sådan utformning som verkar för social och ekonomisk jämlikhet. Jag ifrågasätter om Birger Hagård står för de uppfattningarna i dag. När vi skall stödja kompetens och teknisk utveckling talar Birger Hagård bara om civilingenjörsnivån och civilekonomnivån, medan vi har en annan grundsyn. Vi säger att alla måste få del av ökade kunskaper och att det kanske är viktigast att satsa på dem som tidigare har fått en låg utbildning. Birger Hagård påstår också att det inte är de svagaste och lågutbildade som deltar i studieförbundens verksamhet. Då talar Birger Hagård antagligen för ett honom närstående studieförbund. Det finns kanske statistik på det. Men så är det inte i andra studieförbund. Tar man bort de medel som finns för uppsökande verksamhet, gynnar det inte de lågutbildade. Det kanske gynnar dem som då redan är välutbildade och kan ta åt sig en större del av folkbildningen genom detta. Jag skulle önska att Birger Hagård gjorde ett studiebesök i en studiecirkel, studerade all den aktivitet och det skapande som förekommer där samt såg hur människor som har en lägre utbildning får kunskaper som ger dem en lyftning. I fortsättningen kommer han kanske att ha en positivare inställning. Sedan vill jag upprepa för Linnea Hörlén att jag tycker att det är många vackra ord och litet handling. Man kunde kanske citera en bok som Linnea Hörlén ofta läser och säga att rösten är Jakobs men händerna är Esaus.

Herr talman! För tredje året i rad återkommer jag med en motion om återinförande av den fjärde timmen när det gäller våra studiecirklar. Det sägs ju att man kan urholka stenar med envishet, och det är kanske det som jag försöker göra. Man kan kanske säga att jag har uppnått något i år, eftersom utskottet har försökt vara litet mjukare i sin skrivning: det yrkas inte ett direkt avslag. Jag vill emellertid kommentera vad utskottet skriver, eftersom det inte riktigt stämmer med min uppfattning om verksamheten. Utskottet skriver nämligen att det skall bedrivas försöksverksamhet med friare regler. Avsikten är ”att finna nya former för att nå cirkeldeltagare, som normalt är svåra att rekrytera”. Vad är detta? Rör det sig om de vanliga studiecirklarna, där det talas om ett fritt deltagande? Människor skall alltså anmäla sig, om de vill delta i studiecirklar. De nu ifrågavarande cirklarna är ju främst sådana som man tänker anordna genom fackets försorg, kurser under icke-arbetstid i fackets regi. Så har jag tolkat skrivningen. Vidare skrivs det att man möjligtvis skulle kunna byta så att det ibland blir fråga om 4 timmar, ibland 2 timmar. På det sättet skulle man inte behöva överskrida antalet timmar. Vad då för antal timmar? Om jag vill ha 4 timmar persammankomst och antalet sammankomster är 10, blir det 40 timmar. Vad gör man nuii stället? Jo, nu räknar man med 13 sammankomster och 3 timmar per gång, dvs. tillsammans 39 timmar. Hela tiden måste studieförbunden hålla sig till de givna medlen. Vi har schablonbidrag och tak. Jag kan inte fatta varför inte studieförbunden själva skall ha möjlighet att bestämma hur de vill handskas med sina pengar, hur verksamheten skall bedrivas och hur många timmar man skall ha vid varje sammankomst. Varför behöver studieförbunden en förmyndare, som säger ifrån att det får bli bara 3 timmar per gång? Är det bättre ekonomi att både cirkeldeltagare och cirkelledare vid flera tillfällen skall åka till studielokalen? Har jag uttryckt mig så dåligt i min motion när jag påpekade de här sakerna? Jag poängterade att det inte är fråga om att gå utanför några medelsramar. Därför har jag mycket svårt att förstå vad utskottet skriver på s. 5. Det står att man måste försöka finna en metod ”att begränsa kostnadsökningarna vid ett eventuellt återinförande av den fjärde studietimmen”. Det har aldrig varit tal om några kostnadsökningar. Inget av studieförbunden är okunnigt om att vi har begränsade resurser. Vi är vana vid att leva med de pengar som står till buds och försöker rätta oss därefter. Därför kan jag icke begripa varför vi inte inom de givna ramarna fritt skall få använda våra timmar och våra pengar. Är studieförbunden sämre än andra på att disponera sina medel? Det är min fråga. I min andra motion, 1984/85:2545, har jag motionerat om att man beträffande studiecirklar i estetiska ämnen för handikappade skall medge fyra statsbidragsberättigade timmar per gång. Jag har här ett brev från de synskadades förening i Göteborg. Det är ordföranden Norma Svensson som har skrivit brevet. Hon talar just om hur besvärligt det är att hinna med förberedelser, handledning och avslutning på tre pass om 45 minuter, särskilt då för människor som är synskadade. Det talar längre tid att hjälpa dem, och det tar längre tid för dem att göra arbetena. Varför kan man inte låta åtminstone dessa kurser redan nu få använda fyra timmar vid varje tillfälle? Det står i utskottets betänkande att statsbidrag kan utgå till fyratimmarssammankomster för studiecirklar som anordnas på arbetstid. Vad är det för kurser? Jo, det är fackliga kurser. Det finns inga andra kurser som går på arbetstid, och det är inte de fackliga kurserna som jag talar om. Det är fråga om ett begränsat antal timmar som ett visst studieförbund har totalansvar för eller självt har lagt beslag på. Därför är det mycket underligt att det bara är ett studieförbund, möjligtvis två, som skall kunna använda sig av 4 timmar vid varje sammankomst. Herr talman! Det är, precis som jag sade tidigare, märkligt att inte studieförbunden kan få förtroendet att själva handskas med sina givna medel och själva besluta om hur många timmar de vill ha vid varje sammankomst. Jag vill också säga ett par ord till Ingvar Johnsson i anslutning till vad som tidigare har anförts. Han talade så vackert om de lågutbildade i samhället. De behöver ha mer matematikoch svenskundervisning, och denna måste de ges med tilläggsbidrag. Javisst, för 15 år sedan och mer behövdes det. Då hade vi inte kommit så långt med en utbyggd grundskola, men det har vi gjort i dag. Det är inte speciellt många generationer som nu är intresserade av att med tilläggsbidrag läsa svenska och matematik, därför att de har för dåliga kunskaper. Det är faktiskt inte det. Man kan mycket väl delta i vanliga studiecirklar inom studieförbundens ram om man har intresse av att få mera kunskaper i matematik och svenska. Det går alldeles utmärkt. Eftersom det nämndes ett studieförbund som står Birger Hagård och mig nära kan jag säga att vi har en omfattande sådan undervisning i matematik och svenska. Men vi behöver inga tilläggsbidrag för att få folk att delta i de kurserna. Det går alldeles utmärkt utan bidrag. Det är helt vanliga studiecirklar på normal tid på kvällarna. Herr talman! Jag tänker inte yrka bifall till mina motioner. Jag hoppas att de vid nästa tillfälle när jag återkommer med dem skall bli tillstyrkta av utskottet i stället.

Herr talman! Med anledning av det sista som Inger Wickzén sade om lågutbildade och de olika studieförbunden vill jag bara nämna att det finns en ganska ny statistik från statistiska centralbyrån som visar att 47 90 av ABF:s studiecirkeldeltagare bara hade folkskola som utbildning. I Vuxenskolan var antalet 37 26 och i Medborgarskolan 22 26. Jag tror att Inger Wickzén och Birger Hagård skall tala för det studieförbund som står dem ganska nära. Låt mig beträffande den fjärde timmen i bl.a. konsthantverkscirklar slå fast att det är ett alldeles enhälligt utlåtande som utskottet har avgett på denna punkt. Vi tror att det kan vara klokt att räkna på vad som går att göra inom de ramar som finns. Inger Wickzén och jag har ett par gånger förut haft en diskussion om huruvida den fjärde studietimmen kostar pengar eller inte. Låt mig i detta sammanhang hänvisa till vad Elver Jonsson skriver i sin och Kenth Skårviks motion 1893, där det klart framgår att det kostar mer pengar. SÖ har presenterat en utredning för utbildningsutskottet som också visar att det kostar mer pengar. Alla i utbildningsutskottet lät sig, efter vad jag förstår, övertygas av dessa argument. Därför är det inte fråga om vrånghet från myndigheterna när de säger att det inte är rimligt att låta kostnaderna på ett sådant här område bara stiga.
Herr talman! Om jag förfogar över ett visst antal kronor och vill disponera dem på det ena eller andra sättet, må väl det stå mig fritt. Jag har poängterat i min motion att det inte skall kosta mera pengar — tro mig när jag säger att det inte gör det — därför att det är inom givna regler. Om jag har ett visst antal kronor och ett visst antal timmar till mitt förfogande och jag vill anordna vissa cirklar med flera timmar och andra med färre timmar, kan ju i rimlighetens namn inte detta kosta mera pengar. Det kostar väl inte mera pengar att ha tio sammankomster med fyra timmar än det kostar att ha 13 eller 14 sammankomster med tre timmar. Ingvar Johnsson åberopar statistik om lågutbildade och annat. Den statistiken tror jag inte på, därför att det beror ju alldeles på vad man har för utgångsläge när man frågar människor. Om jag har erbjudit en viss sorts kurs och man sedan frågar ett annat studieförbund utifrån den verksamhet det har, kan man inte dra några slutsatser av det. Vi frågar inte våra deltagare om de är lågutbildade eller ej. Alla är välkomna och alla får gå i de kurser som vi erbjuder.

Herr talman! Att Inger Wickzén inte tror på SCB:s siffror kan vi naturligtvis inte göra någonting åt, men jag har faktiskt lättare att förstå Inger Wickzéns ståndpunkter när jag tittar på de här siffrorna. Om man i stället ser på vilka cirkeldeltagare som har gymnasieskoleoch högskoleutbildning, finner man nämligen att 54 96 av Medborgarskolans deltagare i studiecirklar har sådan utbildning. Då förstår jag att Inger Wickzén och Birger Hagård inte är speciellt intresserade av bra bidrag till studier i svenska och matematik på grundskolenivå. Men det är en ståndpunkt som är avsedd att mer gynna det egna studieförbundet än att gynna folkbildningen, vill jag påstå. Problemet med statsbidrag för den fjärde timmen är att statsbidragen inte är så enkelt konstruerade att det klart går att säga att det inte kostar mera pengar. Jag vill än en gång hänvisa till vad som står i motion 1893 på den punkten. Vad Inger Wickzén talar om är att föra över pengar från grundskolekurser i svenska och matematik dels till universitetscirklar, dels till den fjärde timmen i konsthantverk. Jag tycker inte att det är en speciellt bra uppfattning, utifrån de principer för folkbildningen som vi har varit överens om här i landet.
Herr talman! Jag vill bara tala om för Ingvar Johnsson att för 15 år sedan var Medborgarskolan det största studieförbundet när det gällde att anordna kurser i matematik, engelska och svenska med prio. Den sortens verksamhet var vi verkligen stora på, plus att vi var nästan ensamma bland studieförbunden om svenska för invandrare. Så småningom lade ABF beslag på de kurserna och var det studieförbund som slog sig för bröstet och sade: Det här sköter vi, det här skall skötas på arbetstid, och det skall skötas genom facket! Då plötsligt är det detta studieförbund som ensamt ansvarar för alla de lågutbildade i samhället. Ja, det låter fantastiskt.

Herr talman! De stora förändringar som nu äger rum i arbetslivet förutsätter att alla anställda får goda möjligheter till utbildning. Detta är viktigt både för vår ekonomiska utveckling och av arbetsmarknadspolitiska skäl. Ett av de mest betydelsefulla inslagen i reglerna kring förnyelsefonderna är därför enligt min mening det fackliga inflytande som möjliggörs. Detta borgar för att fondmedlen även tas i anspråk för utbildningsinsatser som gynnar arbetstagarna och tar sikte på den enskildes mera långsiktiga kunskapsutveckling, utvecklingsmöjligheter och omställningsbehov. Utan det fackliga inflytandet skulle risken för en ensidig inriktning på de mest närliggande produktionsbehoven vara mycket stor. Mot den bakgrunden är det också helt följdriktigt att de fackliga organisationerna nu för fram sina egna studieförbund som viktiga utbildningsanordnare för att möta omställningsbehov och för att tillgodose den fortoch vidareutbildning deras medlemmar behöver. Genom sina egna studieförbund har de ett direkt inflytande på den utbildning som ställs till medlemmarnas förfogande. Därför är det angeläget att statsmakterna ger uttryck för en positiv inställning till att studieförbunden — särskilt de med anknytning till arbetslivet — åtar sig uppdragsutbildning och gör en viktig insats i den omställningsprocess som pågår. LO, ABF, TCO och TBV har pekat på behovet av förtydligande när det gäller deras möjligheter att med statsbidrag bedriva vad de kallar yrkesinriktad folkbildning. Det är utbildning som avser att bredda de anställdas yrkeskunnande, att ge dem kompletterande kunskaper, orientering som sätter in yrkesutövningen i ett större sammanhang osv. Yrkesinriktad folkbildning är således inte en snäv befattningsutbildning, utan den bedrivs helt enligt andan i vår folkbildningstradition. Enligt min mening är det givetvis helt felaktigt att utesluta folkbildning från yrkesrollen och yrkesidentiteten. De insatser som organisationerna vill göra på detta område spelar en stor roll för den enskildes utveckling i arbetslivet och anställningstrygghet och också för medlemmarnas möjligheter till inflytande på sin egen arbetssituation och deltagande i fackligt arbete. De fackliga organisationerna och deras studieförbund måste givetvis ha möjlighet att i stor utsträckning själva formulera vad de anser vara folkbildning och studiebehov hos sina medlemmar. En medveten eller omedveten otydlighet skapades av folkpartiregeringen i 1980 års folkbildningsproposition som har varit till hinder för de fackliga organisationerna. Det är nu en angelägen uppgift för oss att undanröja den oklarheten och ge dem klartecken för en verksamhet som de betraktar som synnerligen angelägen i sitt arbete. Därför, herr talman, är det välkommet att utskottet i sitt betänkande nu undanröjt oklarheten genom sitt uttalande med anledning av motion 1345, vilket skolöverstyrelsen sedan kan utgå ifrån när den utfärdar sina nya anvisningar. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill ta upp frågan om bidrag till studieförbundens pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete. I årets budgetproposition har anslagits en ökning av 4 milj.kr. Det anges av föredraganden att syftet är att ge studieförbunden ökade möjligheter att utveckla kulturverksamheten genom att utbilda såväl studieförbundens medarbetare som kulturarbetare och ledare för kulturgrupper och kulturprojekt, att framställa lämpligt studiematerial och anskaffa pedagogiska hjälpmedel samt inte minst att främja verksamheten genom forskning och utvecklingsarbete. I kulturutskottet, som avgivit yttrande till utbildningsutskottet i detta ärende, har vi menat att det skulle varit lämpligare att låta dessa 4 miljoner gå till kulturrådet. Man hade då direkt kunnat förfoga över dem när det gäller att samarbeta med studieförbund och ge stöd för utvecklingsarbete. Utbildningsutskottet har inte gått på den linjen utan har förordat att SÖ, som disponerar övriga medel för ifrågavarande verksamhet, också skulle få handha denna ökning. Från kulturrådet har man i yttrande över detta påpekat att nuvarande fördelningsprinciper när det gäller studieförbundens bidrag grundar sig helt och hållet på antalet studiecirkeltimmar. Man tar där ingen som helst hänsyn till omfattningen av kulturverksamheten vare sig när det gäller fördelningen till studieförbundens centrala verksamhet eller när det gäller fördelningen till kulturverksamheten. Det har fått till effekt att man ganska kraftigt har missgynnat de studieförbund som haft en liten andel studiecirkelverksamhet men velat utveckla en stor kulturverksamhet. De studieförbund som är berörda av detta är KFUM, SKS och FS, alltså Frikyrkliga studieförbundet. Dessa förbund har vänt sig till utbildningsdepartementet för att få en ändring av bidragsreglerna till stånd. Kulturrådet har tillstyrkt denna framställning, men skolöverstyrelsen har velat bibehålla nuvarande fördelningsprinciper.

När man tittar på redovisningen för budgetåret 1983/84 visar det sig att 50 960 av kostnaderna för kulturverksamheten har täckts genom statsbidrag. Vi har kunnat konstatera att det inte gått särskilt mycket pengar till kulturverksamhetens pedagogiska utvecklingsarbete, utan detta har varit klart förfördelat. Det kan hända att denna fråga inte hade lösts bara genom att man lagt över de 4 miljonerna till kulturrådet. Jag tror att man måste vidga det hela till att gälla en översyn av fördelningsprinciperna totalt. Skolöverstyrelsens yttrande ger anledning till ytterligare oro. Det speglar en okänslighet för behovet av att utveckla också kulturverksamheten och se till det stora ideella arbete som där sker.

Kulturverksamheten har inte till alla delar haft den kvalitet som hade varit önskvärd. Studieförbunden har hittills inte agerat för en förändring, men jag vet att de inte har någonting emot att en sådan omfördelning görs. Nu kommer vi inom kulturrådet att göra en utvärdering av hur kulturverksamhetsbidraget har använts och hur man lyckats nå t.ex. eftersatta grupper. Vi kan redan i dag konstatera att t.ex. invandrarna varit klart missgynnade när det gäller kulturverksamhetsbidrag. Vi kommer genom denna utvärdering förhoppningsvis att få ett underlag som stöder uppfattningen att fördelningsnycklarna måste ses över och att det måste bli ett bättre fungerande samarbete när det gäller kulturverksamhetsbidraget. Det gäller både fördelningen till utvecklingsarbete och samarbetet mellan skolöverstyrelsen och kulturrådet.
Herr talman! Jag vill bara i korthet säga att vi i utskottet främst ansett att det är opraktiskt med två olika anslag för utvecklingsarbete. Men det är naturligtvis riktigt som Ing-Marie Hansson säger att dessa pengar är avsedda för utvecklingsarbete på kulturområdet. Det är viktigt att man noga följer upp detta, så att pengarna kommer att användas ungefär efter de intentioner som Ing-Marie Hansson här har angett.

Herr talman! Jag har begärt ordet efter att ha lyssnat till Ingvar Johnsson och hört hans undvikande besked när det gällde Inger Wickzéns fråga varför det skulle bli dyrare med den fjärde timmen. Jag tycker att det är ett minimikrav att Ingvar Johnsson ger ett besked om varför tio gånger fyra timmar kostar mer än fjorton gånger tre timmar. När studieförbunden går ut med sina program anger man vanligen hur många timmar en cirkel skall omfatta. Inom konsthantverk försöker man i regel ha ca 40 timmar per cirkel. När man då tvingas att lägga ut dessa på tre timmar per sammankomst, väljer man normalt 13 eller 14 gånger. Om man däremot får, som alla studieförbund vill, använda sig av den fjärde timmen delar man upp kursen på tio sammankomster. Då står fortfarande att förklara varför det skulle bli så mycket dyrare med tio gånger fyra timmar än med tretton eller fjorton gånger tre timmar per sammankomst. SÖ:s PM ger ingen rättvisande bild av detta, därför att det där inte räknas med att antalet sammankomster skulle bli mindre om man fick använda sig av fyra timmar i stället för tre timmar. Man har inte tagit med detta i beräkningen. Jag har själv diskuterat frågan med Sö och alltså fått detta besked. Det ger således ingen rättvisande beskrivning av vad som verkligen kommer att ske i sammanhanget. Det går inte att åberopa den när man diskuterar hur kostnadsutvecklingen på detta område skulle bli om den fjärde timmen infördes. Nu begär jag faktiskt att få ett besked om varför tio gånger fyra timmar blir så mycket dyrare som anges än t.ex. tretton eller fjorton gånger tre timmar.
Herr talman! Med fjorton gånger tre timmar blir naturligtvis antalet timmar större än med tio gånger fyra. Med det är inte så enkelt som att bara räkna matematiskt. Jag ber återigen att få hänvisa till motion 1893 som jag nämnt flera gånger här. Där finns ett alldeles utmärkt argument. Där talas det om att de studiecirklar som nu pågår väldigt ofta har en fjärde timme som de inte tar betalt för — den drivs tydligen ideellt. Det säger sig självt att det blir fler timmar som skall betalas om man släpper fram den fjärde timmen utan någon motprestation. Enligt det här enhälliga betänkandet skulle vi ju i lugn och ro kunna se på det hela framöver. Jag förstår inte Hans Nyhages aggressivitet mot detta enhälliga betänkande, där det dessutom till en viss del öppnas en vägi den riktning som Hans Nyhage är intresserad av.
Herr talman! Jag vill inte uttala mig aggressivt mot utskottsbetänkandet, för där öppnas en möjlighet — det skall jag villigt tillstå. Men när samtliga studieförbund själva anser att de bedriver en mycket bättre verksamhet när de får lov att använda de fyra timmarna på det sätt som vi föreslår, förstår jag inte varför man skall förhindra studieförbunden att göra detta! Det går inte, herr talman, att åberopa att det skulle bli så mycket dyrare. Studieförbunden anger ju i de program som de går ut med hur många timmar en cirkel skall omfatta. Sedan håller man sig till det timtalet. Om man ligger runt 40 timmar, blir det med fyra timmar tio sammankomster och med tre timmar minst tretton, förmodligen fjorton, sammankomster. Jag inser i varje fall inte hur det skulle kunna bli så oerhört mycket dyrare med fyra timmars sammankomster än med tre timmars sammankomster. Jag vill understryka vad Inger Wickzén för en stund sedan sade: Varför skall det vara förmyndare över studieförbunden som bestämmer hur de skall lägga upp cirkelverksamheten, när man klart och tydligt anger att man skall hålla sig inom angiven kostnadsram? Varför kan inte studieförbunden själva få avgöra hur de vill lägga upp verksamheten? Och när de nu vill lägga upp verksamheten på fyratimmarssammankomster, varför skall de då inte få göra det? Varför detta förmynderskap över frivilliga organisationer av den här karaktären?

Herr talman! Det här betänkandet, UbU 26, handlar om anslag till den s.k. AES-sektorn, dvs. utbildningen för administrativa, ekonomiska och sociala yrken.

Det är ingen tvekan om att det för akademiker som har utbildats inom AES-sektorn har varit och i många fall alltjämt är besvärligt att få jobb. Ett skäl till att besvärligheterna har blivit större än vad de hade behövt vara är givetvis den s.k. högskolereformen 1977, som också för de filosofiska fakulteternas vidkommande införde en bestämd linjeindelning på samma sätt som vi tidigare hade sett vid exempelvis de tekniska fakulteterna och läkarutbildningen. Det visar sig nu i efterhand att systemet är stelbent. Hade de haft ämnesval i stället för linjeval, hade de studerande betydligt lättare kunnat anpassa sig till en förändrad arbetsmarknadssituation. Som det nu är tas de in på linjerna, har att försöka ta sig igenom och bli utexaminerade från dem och finner sedan att det kanske är dåligt med jobb eller inte finns några jobb alls. Vad gör man då i den situation som nu har uppstått? Ja, det enda vi kan göra från riksdagens sida är att skära ner planeringsramarna. Det är också vad som återfinns i detta betänkande. Där föreslås en nedskärning på förvaltningslinjen med ytterligare ett antal platser jämfört med tidigare. Vii moderata samlingspartiet vill för vår del gå ytterligare ett steg på vägen och skära ner med 30 platser till 750 — vi har i dag 810. På samma sätt är det med den sociala linjen: en nedskärning. Där vill vi ansluta oss till den uppfattning som förts fram av UHÄ och skära ner med 240 platser. En tredje linje där vi också ser det nödvändigt att göra nedskärningar är linjen för personaloch arbetslivsfrågor. Detta är i och för sig en intressant linje. Den tillkom 1983 och skulle i första hand ersätta den beteendevetenskapliga linjen. I dag har den 630 nybörjarplatser — inte alltför eftersökta: höstterminen 1984 var det bara 431 förstahandssökande till 525 nybörjarplatser. Majoriteten i utskottsbetänkandet säger visserligen att denna utbildning ännu är relativt okänd, men om det verkligen är riktigt tål att diskuteras. För flertalet torde det ändå vara känt att den är den linje som i huvudsak kom att ersätta den beteendevetenskapliga linjen. Däremot är det nog riktigt, som också sägs, att kravet på arbetslivserfarenhet för tillträde i viss mån hämmar rekryteringen. Lika fullt kan vi inte komma ifrån det faktum att alltför många platser står obesatta. Detta är det främsta skälet till att vi moderater vill skära ner denna linje med 90 platser. När det sedan gäller den ekonomiska utbildningen har vi moderater från början avvisat uppbyggandet av s.k. basblocksutbildning på småorter. Det är främst av det skälet att det blir otillräcklig kvalitet i utbildningen. Ett alltför litet antal universitetslärare har att på den lilla orten försöka greppa över alltför stora områden. Detta är också ett av skälen till att vi är kritiska mot att anordna fullständig ekonomutbildning med 140 poäng på de mindre högskoleorterna. I stället kan man på de mindre orterna anordna enstaka kurser. I vår filosofi ligger också att vi vill ge universiteten och regionuniversiteten ansvar för det hela. Bristen på kvalitet i utbildningen och bristen på resurser gör sig särskilt märkbar vad gäller ekonomoch juristlinjerna. Juristlinjen har de lägsta årsstudiekostnaderna inom sektorn. Detta är möjligen en av förklaringarna till att så få utexamineras. Bara 23 26 av dem som höstterminen 1978 antogs till juristutbildningen i Stockholm hade sex och ett halvt år senare avlagt examen -— alltså inte ens var fjärde. Situationen är smått katastrofal i landet för juristutbildningarna. Det gäller inte bara i Stockholm utan i landet i dess helhet. Man jobbar nu på de olika juridiska fakulteterna för att komma till rätta med problemet. Ett sätt att hjälpa till i den svåra situationen är att höja kostnaderna per utbildningsplats. Vi föreslår därför från moderat sida en höjning med 920 resp. 880 kr. per utbildningsplats för ekonomresp. juristlinjen. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till samtliga moderatreservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var civilrättsprofessorn Ulf Bernitz som i Svenska Dagbladet den 19 januari i år slog larm om resultaten i juristutbildningen. Han konstaterade, vilket Birger Hagård nyss påminde om, att endast 23 96 av de studenter som antogs till juristutbildningen i Stockholm höstterminen 1978 hade avlagt examen sex och ett halvt år senare. Sannolikt, sade Bernitz, kommer inte mer än 30 96 av årskullen någonsin att nå fram till examen. Det här är naturligtvis allvarligt. Bakom siffrorna ligger ofta personliga tragedier. Det är fråga om slöseri med mänskliga resurser. Frågan är: Vad kan man göra? Först och främst tycker jag att man bör ändra tillträdesreglerna. Genomgången treårig gymnasielinje bör krävas för alla längre högskoleutbildningar. Det bör gälla också juristutbildningen. Vidare måste mer resurser satsas på utbildningen. I Stockholm är årsstudieplatskostnaden per student mindre än 5 000 kr. — den lägsta i landet. Den är låg också i Uppsala och Lund. Det gör att undervisningstätheten blir låg och att möjligheterna till undervisning i smågrupper blir små eller nästan inga alls. Det var mot den här bakgrunden som UHÄ föreslog förstärkningar för juristutbildningen. Trots alla de goda skälen har varken regeringen eller utskottsmajoriteten lyssnat på UHÄ, som föreslagit ett påslag för juristutbildningen med 673 000 kr. Ett motsvarande resonemang kan föras för ekonomlinjen. Tidigare har ekonomlinjen fått en resursförstärkning för de årsstudieplatser som motsvarar första året i studierna. Nu behövs en förstärkning också för de årsstudieplatser som motsvarar de övriga åren. UHÄ:s förslag på denna punkt är ett påslag med 1 671 000 kr. Herr talman! Jag tycker det är dålig ekonomi att inte se till att juristoch ekonomutbildningarna får de av UHÄ föreslagna förstärkningarna. Det är inte motiverat att hålla årsstudieplatskostnaderna nere på en så låg nivå som utskottsmajoriteten vill. Om detta råder det, vill jag påstå, en betydande enighet inom högskolan i dag. Jag yrkar med detta bifall till reservation 8. I den nya ekonomutbildningen läser ett stort antal studenter först vid mindre högskolor, för att sedan fortsätta sina studier vid regionens universitet. Man läser ett s.k. basblock vid en mindre högskola och fortsätter sedan vid ett universitet för att kunna avlägga ekonomexamen. I budgetpropositionen slås det fast att de studerande på ekonomlinjens basblock vid mindre högskolor har rätt att fortsätta sina studier vid universitet eller annan högskola. UHÄ har begärt 2 199 000 kr. för att detta skall fungera i praktiken. Det är i och för sig en mycket snäv beräkning, och den bygger på ett tillskott motsvarande bara 60 26 av antalet studenter som finns vid de mindre högskolorna. Trots detta har man i budgetpropositionen utan någon som helst motivering föreslagit att bara drygt hälften av denna summa skall anvisas. Man frågar sig hur det skall fungera i praktiken, och den frågan ställer människorna i dag ute på universiteten. Det görs inte någon fördelning på resp. högskola och universitet. Konsekvensen blir att de universitet som är skyldiga att ta emot studerande från basblocksorter får helt otillräckliga resurser för att ge utbildning. Detta sker som sagt utan någon som helst motivering. I folkpartiets partimotion tog vi upp också den här frågan. Vi menar att om man inte får tillräckliga resurser för ekonomutbildningen, då rubbas grundläggande förutsättningar för den reformering som genomfördes 1983. Det är viktigt att värna om utbildningens kvalitet, och det gör inte utskottsmajoriteten på den här punkten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 9, där jag har följt upp vår partimotion, och jag yrkar också bifall till reservation 11.

Herr talman! Vi har föreslagit riksdagen att man skall begränsa neddragningen av utbildningsplatser på högskolans sociala linje. Regeringens förslag i budgetpropositionen är en neddragning med 150 utbildningsplatser. Vi anser att 60 är en mer realistisk siffra. Vi anser att det är vanskligt att göra så stora neddragningar som regeringen föreslår mot bakgrund av det ökande tryck vi i dag upplever vid kommunernas sociala förvaltningar. Det är ju ingen hemlighet att allt fler människor tvingas söka socialhjälp av olika anledningar. Omkring en tredjedel av de människor som söker socialbidrag i dag tvingas till detta beroende på att de är arbetslösa. Det här är en bidragsgrund som kraftigt har ökat under de senaste åren. Om intentionerna i socialtjänstlagen fortfarande skall vara vägledande inom socialpolitiken är det mot bakgrund av vad jag har sagt nu helt förkastligt att anföra marknadsmekanismer som skäl för en uttunning av samhällets utbildningsansvar inom den sociala sektorn. Herr talman! Inom utbildningspolitikens ansvarsfält ingår bl.a. att man skall se till att det utbildas människor till verksamheter som är nödvändiga för samhällets funktion. Utifrån samhällets funktion skapas också de behov som leder till kraven på utbildningspolitikens område. Detta gäller så gott som alla utbildningsverksamheter som bedrivs. Man kan på ett mycket direkt sätt avläsa ett samhälles förtjänster, fel och brister genom att studera dess variation av utbildningsutbud — såväl kvalitativt som kvantitativt — under en tidsperiod. Men för att få en rättvis bild är det nödvändigt att undersöka utifrån vilka intressepunkter, ekonomiska och sociala villkor, utbildningspolitikens variation är beroende. Man ställer sig frågan om det går att jämföra arbetsmarknadsbehov av utbildade på de tekniska högskolorna med arbetsmarknadsmekanismer av samma art för utbildade till den sociala omsorgen. Jag vänder mig starkt emot ett sådant krasst mekaniskt betraktelsesätt, som jag tycker genomskymtar i utskottsmajoritetens skrivning. Jag vill yrka bifall till reservation 3. Vi har också föreslagit en utökning av påbyggnadslinjen fortbildning i socialt behandlingsarbete. Vi vet att det är en enormt stor efterfrågan på denna fortbildningsresurs. Efterfrågan återspeglar inte tillnärmelsevis det stora behov som finns av denna fortbildning. Majoriteten i utskottet inser också det stora behov som finns, men anser sig av ekonomiska skäl inte kunna förorda en utbyggnad av fortbildningsverksamheten. Frågan är ju: På vilket konto uppstår kostnaden i slutändan om det inte nu tas itu med denna fråga? Svaret är inte svårt att finna. Kostnaden kommer förr eller senare att dyka upp endera hos kommunerna eller hos de människor som inte får del av det sociala behandlingsarbete som de så väl behöver ingå i. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 12.

Herr talman! Moderaterna fortsätter att driva sin tes att en fortsatt ökning av den offentliga sektorn varken är möjlig eller önskvärd. Det är inget nytt. Därför vill man skära ned förvaltningslinjen med 60 nybörjarplatser. Utskottsmajoriteten har, liksom regeringen, stannat för en minskning med 30 platser. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. UHÄ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 konstaterat att arbetsmarknadsutsikterna för dem som genomgår viss utbildning har visat sig vara svåra att bedöma. Med hänvisning till det har utskottsmajoriteten ansett att det är rimligt att man undviker stora förändringar i dimensioneringen av olika utbildningar. Återigen är det den offentliga sektorn som moderaterna angriper. Man vill, som vi nyligen hört, ha en minskning med 240 nybörjarplatser på den sociala linjen. Jag yrkar avslag på reservation nr 2 och även på reservation nr 3, där man i det här fallet vill begränsa kapacitetsminskningen till 60 nybörjarplatser. När det gäller linjen för personaloch arbetslivsfrågor och frågan om den redan nu skall anses feldimensionerad, anser vi från utskottsmajoritetens sida att det är för tidigt att kunna bedöma detta. Det är riktigt, som det sades, att det till höstterminen 1984 fanns endast 431 förstahandssökande till 525 nybörjarplatser. Det kan finnas flera orsaker till detta. Så kan t.ex. den arbetslivserfarenhet som krävs vara svår att förvärva i ett ansträngt arbetsmarknadsläge. Utskottet har inhämtat att UHÄ överväger om detta behörighetskrav kan mjukas upp. Som Birger Hagård sade kan en annan orsak vara att utbildningen, som tillkom i samband med den s.k. AU reformen år 1983, ännu är relativt okänd. Jag understryker att det är för tidigt att i dag bedöma om det är fråga om en feldimensionering av linjen. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 4. Det är oss inte obekant att när ekonomlinjen reformerades 1983 avvisade moderaterna en etappindelning av utbildningen. I dag yrkar moderaterna avslag på regeringens förslag vad gäller utökat antal nybörjarplatser i Växjö, man avvisar utbildning på linjens basblock i Östersund och man avvisar förändringen avseende ansvar för basblocksutbildningen i Kristianstad. Reservation nr 5 visar kort och gott att moderaterna aldrig velat acceptera den studieorganisation med basblock och fördjupningsdel som riksdagen godkänt. Moderaternas förslag innebär också ett hot mot de mindre högskolorna. Vi anser att de mindre högskolorna fyller en viktig funktion för den regionala utvecklingen i skilda delar av landet. Därför vill vi ge dem möjlighet till utveckling. Utbyggnad av ekonomilinjen i Östersund, Växjö och Kristianstad är exempel på detta. När det gäller vpk-reservationen, där man föreslår en utbyggnad av påbyggnadslinjen fortbildning i socialt behandlingsarbete med 40 platser att fördelas med 20 platser vardera vid högskolorna i Östersund och Örebro, har vi noterat att statsrådet av ekonomiska skäl inte finner det realistiskt att i någon större omfattning möta förevarande utbildningsbehov genom ett ökat antal platser på påbyggnadslinjen. I reservationerna 7 och 8 från moderaterna och folkpartiet begärs resursförstärkning till ekonomlinjen och juristlinjen. I den s.k. brödtexten i reservationerna finns det delar som även utskottsmajoriteten instämmer i; det gäller kvaliteten. När det gäller kvalitetsbegreppet har UHÄ i sin senaste anslagsframställning redogjort för sin syn. Bl. a. framhölls att möjligheterna att ge en kvalitativt god utbildning uppenbart är beroende av de ekonomiska resurserna. Detta är viktigt. Erfarenheterna visar att det inte finns något direkt och entydigt samband mellan utbildningsresultat och resurser som ställs till förfogande. Det är kostnadsskäl som gör att utskottsmajoriteten inte nu kan tillmötesgå önskemål om förstärkningar av resurserna till årsstudieplatser vid båda linjerna. Jag vill emellertid starkt understryka att vi ser mycket allvarligt på de problem som har redovisats, och vi kommer att pröva alla möjligheter att finna lösningar. När det gäller vissa resurser för ekonomlinjens fördjupningsdel anser utskottsmajoriteten, som delar statsrådets uppfattning, att erfarenheterna får visa i vilken utsträckning de studerande väljer att fortsätta sina studier efter basblocket och om behovet av ytterligare medel för ändamålet föreligger. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 9. Därmed yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som Iris Mårtensson säger att vi moderater vill minska den offentliga sektorn, men det kan hon kanske i och för sig inte utläsa av de siffror som är aktuella i detta sammanhang. Jag tar emellertid hennes generella påstående för gott. Vad Iris Mårtensson kan konstatera här är att när socialdemokraterna vill minska med 30 platser vill vi minska med 60 och när socialdemokraterna vill minska med 150 platser vill vi minska med 240. I och för sig är det kanske inte så häpnadsväckande i sammanhanget. Det är inte så att vi utbildar dessa människor för den offentliga sektorns skull, utan vad det gäller för oss är att se till att de som utbildar sig för den offentliga sektorns yrken också får jobb. Om de inte kan få jobb får vi se till att utbilda färre. Vi har inte råd att utbilda för arbetslöshet. Det är alldeles riktigt att kravet på arbetslivserfarenhet för att bli antagen till utbildning på linjen för personaloch arbetslivsfrågor kan betyda en del. Men det är uppenbart att vi inte kan minska kraven om det är så att man inte uppfyller dem, utan vi får i så fall ordna med andra förändringar. Vi vill ju inte ha en kvalitativt sämre utbildning. Vi har aldrig accepterat basblocksutbyggnaden. Vi tror inte på dem av skäl som jag antydde förut. Utbildningen blir kvalitativt sett för dålig. Det blir alltför få lärare som skall ombesörja alltför mycket, och den lilla högskoleorten har inte möjligheter att ställa upp på det sätt som är angeläget i dessa sammanhang. Över huvud taget när det gäller mindre högskolor vill jag betona att utbildning inte är någonting som man kan portionera ut som snus. En förutsättning för att utbildning över huvud taget skall anordnas är att den hela tiden upprätthåller kvalitetskravet. Gör den inte det är det nästan bättre med ingen utbildning alls. Då inger man inte människorna några förväntningar i onödan. När det gäller förstärkning av juristoch ekonomutbildningen, samt ekonomlinjens fördjupningsdel, säger Iris Mårtensson: Vi är beredda att pröva alla möjligheter. Det är bra, men när är ni beredda att göra det? Situationen är redan nu smått katastrofal, vilket är omvittnat från alla håll.

Herr talman! Från folkpartiets sida ställde vi oss bakom förslaget om basblock och fördjupningsdel i ekonomutbildningen, liksom socialdemokraterna gjorde. Men vi utgick från att det var fullständigt självklart att om man gjorde detta skulle man också ge universiteten och högskolorna en chans att genomföra utbildningen. Nu har UHÄ föreslagit att drygt 2 milj.kr. skall anslås till de universitet som skall ta emot studenterna från de mindre orterna. Regeringen säger då utan någon motivering att det räcker med drygt 1 miljon. Nu sitter man på universiteten och vet inte vad man skall göra. Jag vill fråga Iris Mårtensson: Vilket råd har socialdemokraterna att ge till dem som nu jobbar med detta på universiteten? Skall de säga nej till studenterna från de mindre orterna? I propositionen ges inget råd. De kommer säkert att med stort intresse läsa protokollet från denna debatt, eftersom de hittills inte har fått något besked på denna punkt. Vad skall de alltså göra? Vad har UHÄ gjort för fel i sina beräkningar? Kan vi få något litet tips om på vilket sätt UHÄ har missat grovt, eftersom socialdemokraterna inte är beredda att inte föreslå mer än hälften av vad vi har gjort? Fattar man ett beslut om basblock och fördjupningsdel får man också ta konsekvenserna av det i praktiken och se till att det kan genomföras. Till sist, herr talman, säger Iris Mårtensson att man skall pröva alla möjligheter för att klara kvaliteten i ekonomoch juristutbildningen. Den allra enklaste möjligheten även på denna punkt är att följa det konkreta förslag till kvalitetsförstärkningar som UHÄ har lagt fram. Varför har socialdemokraterna inte gjort det?
Herr talman! Låt mig först citera en mening från en reservation som Jörgen Ullenhag står för: ”Utskottet noterar att det medelsbehov avseende ekonomlinjens fördjupningsdel som UHÄ redovisat grundas på en försiktig beräkning.” Detta är litet konstigt, för i alla sammanhang brukar Jörgen Ullenhag påpeka att vad UHÄ har sagt absolut är det mest tillförlitliga. Nu frågar han vad UHÄ har gjort för fel. Jag kan tala om för Jörgen Ullenhag att det på den nya ekonomlinjen finns möjlighet till etappavgång efter genomgång av basblocket. Den möjligheten finns första gången inför budgetåret 1985/86. Man kan inte nu veta hur stor denna avgång blir och därmed hur stort behov av utbildning inom fördjup ningsdelen av linjen blir eller hur det fördelar sig mellan olika orter. Därför har regeringen beräknat ett belopp på 1,2 miljoner under en post till UHÄ:s disposition att fördelas med utgångspunkt i behoven på de skilda orterna. Det låter inte så positivt när Birger Hagård talar om de mindre högskolorna. Jag skulle vilja fråga Birger Hagård: Hur tror moderaterna att denna kategori lärare känner sig, när de från moderat håll flera gånger i utbildningspolitiska debatter får höra att de är okvalificerade för sina uppgifter? Birger Hagård ställde en fråga: När skall det ske någonting? Vi har ju tagit upp frågan om ekonomin, och jag trodde inte att jag i denna utbildningspolitiska debatt skulle behöva påminna moderaten Birger Hagård om vem det är som har försatt landet i den svåra ekonomiska situation som vi nu befinner ossi. Det tar tid, och det känns svårt för alla, när ett budgetunderskott på 87 miljarder, som ni lämnade efter er, skall återställas. Innan vi kan komma till rätta med det har vi inget annat alternativ för dagen: Hade vi däremot haft en ekonomi i balans när vi återfick regeringsmakten hösten 1982, hade vi säkert sluppit dessa reservationer i dag.
Herr talman! Först vill jag till Iris Mårtensson säga att det senaste påståendet var smått fantastiskt med tanke på att den socialdemokratiska regeringen på två och ett halvt år har lyckats åstadkomma lika mycket statsskuld som de borgerliga regeringarna tillsammans lyckades med under sex år. Så nog tycker jag i och för sig att regeringen Palme tar priset i det hänseendet. Den centrala fråga som Iris Mårtensson ställde till mig gällde hur den lärarkategori vid de mindre högskolorna ser ut som man uppfattar som okvalificerad. Nu behöver man i och för sig inte uppfatta den som okvalificerad. Problemet är bara det att det är alltför få lärare som skall ombesörja alltför mycket. När vanliga universitet har åtminstone tio tolv specialister har man vid småhögskolorna på sin höjd att tillgå en, två eller möjligen tre. Jag har själv varit i den situationen när man en gång byggde upp vad som då hette universitetsfilialen i Linköping. Jag hade att ensam tillsammans med en universitetsadjunkt ombesörja allt där. Det gick under en kort tid av entusiasm, men jag försäkrar att det är en alldeles för liten stab för att man i längden skall kunna hålla sig å jour med hela den utveckling som en universitetslärare måste behärska. Det är det främsta skälet i det här sammanhanget. Detta klaras bättre från regionuniversiteten. De kan serva på ett helt annat sätt än dessa små självständiga enheter, som tyvärr inte har möjligheten. Och vi har inte heller möjlighet att ge dem resurser för att de skall kunna lösa uppgifterna på ett vettigt sätt.
Herr talman! Till Iris Mårtensson vill jag säga att jag ofta brukar lyssna på vad det ansvariga ämbetsverket säger av den enkla anledningen att där finns sakkunskap. Till ämbetsverket är knutna ett antal planeringsberedningar med representanter för universitet och högskolor i hela landet. Jag tycker det är utomordentligt intressant att ta del av de förslag som ämbetsverket lägger fram. Nu har man gjort den bedömningen på ämbetsverket att det behövs drygt 2 milj.kr. för att klara ekonomutbildningen på ett vettigt sätt. Då säger regeringen att det räcker med drygt hälften — och anför inte någon som helst motivering. Tyvärr har vi inte heller här i dag fått veta vad de beräkningar man har gjort i regeringskansliet grundar sig på. Det är väl helt enkelt så att man höftat till ett belopp och sedan lagt fram det förslaget utan några motiveringar. Så har socialdemokraterna i utbildningsutskottet snällt ställt upp på detta. Den här debatten har ju klart bekräftat att någon analys som visar något annat än den UHÄ har gjort, det finns inte. Herr talman! Då återstår frågan till Iris Mårtensson: Vad skall de nu göra vid universiteten? Skall de säga nej till studenter från de mindre orterna? Skall de ytterligare minska kostnaderna per utbildningsplats, eller vad skall de göra? Något svar är väl ändå majoriteten skyldig dem som sitter ute på universiteten och undrar vad de skall göra!
Herr talman! Man kan inte nu veta hur det kommer att bli. Man vet inte hur stort behovet blir av utbildning inom ekonomlinjens fördjupningsdel och hur utbildningen kommer att fördelas mellan olika orter. Det är därför som regeringen har beräknat detta belopp. Vi får se hur det kommer att te sig litet längre fram. Jag tror säkert att det kommer att lösa sig, men Jörgen Ullenhag spetsar ju till debatten som om det skulle vara oerhört svårt att klara ut detta. Det är inte alls ovanligt att Jörgen Ullenhag med sin debatteknik angriper regeringen hårt. Det är nu andra gången jag förklarar för honom hur vi ser på den här frågan.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar, liksom så många andra betänkanden som rör högskolefrågor, motionskrav om kvalitetsförstärkningar på olika områden inom bl.a. högskolan. Sådana krav är nästan alltid välmotiverade. Vi behöver kvalitetsförstärkningar på många områden inom vår högskoleutbildning. Det måste vara en strävan att successivt också försöka få till stånd de kvalitetsförbättringarna. Samtidigt måste jag säga att vi ju alla vet vilket statsfinansiellt läge vi har att leva med ett bra tag. Det gör att vi måste göra mycket hårda prioriteringar. Vi har i våra motioner till årets riksdag valt att prioritera vissa områden inom högskolan för kvalitetsförstärkningar, andra låter vi vänta. Det gör att vi inte kunnat gå med på några av de yrkanden som behandlas i det här betänkandet. Vi hoppas kunna återkomma till en del av de här områdena. Men jag vill ändå kommentera ett område särskilt — det gäller juristutbildningen. I debatten har redan det faktum redovisats att man har en mycket låg examinationsfrekvens. Den är av storleksordningen 23 20. Det är helt klart att det i längden är en ohållbar situation. Vi är helt medvetna om att det krävs åtgärder och att det krävs speciella kvalitetsförstärkningar för att få till stånd en mera rimlig situation när det gäller juristutbildningen. En låg per capita-kostnad är naturligtvis en viktig faktor som man har anledning att angripa. Men det finns också andra faktorer som spelar roll för de problem som juristutbildningen just nu har. Det krävs alltså en mer grundlig reform av juristutbildningen. Man behöver se över utbildningens uppläggning, man behöver se över intagningskraven. Ett alldeles speciellt problem när det gäller juristutbildningen är förknippat med kravet på tingsmeritering. Antalet notarietjänster tillgängliga för unga jurister som vill tingsmeritera sig har under årens lopp sjunkit i betydande grad, och man kan ifrågasätta om detta inte rent av är en av de viktigaste begränsningsfaktorerna. Många juridikstuderande har på goda grunder den uppfattningen att deras utbildning blir ganska meningslös om den inte kan avslutas med en tingsmeritering. Detta visar att det krävs en rad åtgärder om vi skall komma till rätta med juristutbildningens problem. Det kan också finnas anledning, tror jag, att se över planeringsramarna för juristutbildningen. Om vi lyckas genomföra kvalitetsförbättringar som innebär en mer rimlig examinationsfrekvens men har samma intagning till juristutbildning och samma tillgång till notarietjänster för tingsmeritering som vi har i dag blir resultatet kanske bara att vi i ännu högre grad än i dag utbildar för arbetslöshet. Sammanfattningsvis, herr talman, krävs det alltså ett åtgärdspaket. Vi förutsätter, efter de skrivningar som utskottet på den här punkten gjort, att regeringen ganska snart kommer tillbaka med förslag till åtgärder för att förbättra kvaliteten på juristutbildningen, för att genomföra de reformer som kan vara nödvändiga när det gäller intagning, möjligheter till tingsmeritering, planeringsramar, osv. Detta bör rimligen ske inom det närmaste året. Jag vill gärna avslutningsvis säga att om centern inte befinner sig i regeringsställning om ett år — vilket ju kan tänkas — kommer vi ifrån centerns sida att aktualisera den här frågan igen motionsvägen, om inte den regering som iså fall finns kommer tillbaka med förslag till förbättringar när det gäller juristutbildningen. Jag vill till sist bara yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag har begärt ordet i detta ärende för att tala något om gerontologi i psykologutbildningen, eller kanske rättare sagt avsaknaden av gerontologi i denna utbildning. Jag skall alltså tala om motion 1026, som Nils Nordh och jag har väckt. Åldrandet innebär ökade risker för såväl psykiska som fysiska förändringar hos människan. Detta skeende innebär också ofta stora påfrestningar för både den äldre själv och de anhöriga. Samtidigt är även diagnos och behandling av äldre personer med psykiska störningar ett mycket eftersatt område inom vår sjukvård. När vi nu är i full färd med att förändra psykoch åldringsvården, är ju vår föresats att skapa bättre förutsättningar för varje människa att leva och bo självständigt samt verka under så normala levnadsförhållanden som möjligt. Men det är då inte minst viktigt att en människa med psykiska problem får rätt diagnos. I takt med att institutionsvården för psykiskt sjuka och åldringar minskar i omfattning och primäroch öppenvården byggs ut, accentueras också behovet av psykologer med särskilda kunskaper om just åldrandet. Vid institutet för gerontologi i Jönköping, som har landstinget såsom huvudman, finns en fortbildning för psykologer inom ämnesområdet gerontologi. Detta är en utbildning som har tillkommit därför att det med åren har visat sig finnas ett behov hos de yrkesverksamma psykologerna av fortbildning just i detta ämne. När det gäller den grundläggande psykologutbildningen saknas däremot i de flesta fall ämnet gerontologi i utbildningen. Detta menar vi — och även de som är verksamma inom området — vara en brist. Det är angeläget att innehållet i psykologutbildningen förändras så att grundläggande kunskaper om normal psykologisk utveckling och psykiska störningar, som ju kan uppträda under åldrandet, blir en del av psykologutbildningen. Utskottet föreslår att riksdagen skall avslå motionen. Utskottet föreslår detta utan att ta ställning till ämnet. Man gör det helt av principskäl och hänvisar till den ansvarsfördelning som gäller. Utskottet erinrar om att det ”åligger linjenämnd att främja utvecklingen av utbildningen inom sitt ansvarsområde med beaktande av samhällets och yrkeslivets krav, enskilda individers önskemål och forskningens utveckling”. Utskottet säger också i sitt betänkande att ”UHÄ bl.a. har att följa utvecklingen av utbildning inom landet samt att främja och samordna arbetet med att utveckla utbildningen inom högskolan”. Avslutningsvis påpekar utskottet att dessa frågor naturligen bör komma upp till bedömning i linjenämndernas arbete. Jag vill avsluta mitt anförande med att uttrycka förhoppningen att UHÄ och berörda linjenämnder uppmärksammar behovet av gerontologi i psykologutbildningen och även vidtar de åtgärder som krävs för att få en ändring till stånd.

Herr talman! I motion 2857 av vänsterpartiet kommunisterna betonas behovet av ett svenskt kollektivforskningsinstitut där minskad sårbarhet, konsumentinflytande och alternativa produktionsmetoder ägnas större uppmärksamhet än hittills. Skall man ge folket en ökad makt över maten, minska storskaligheten i produktionen och sätta stopp för kemikaliseringen, krävs ökade forskningsinsatser och framför allt forskningsinsatser som inte dirigeras och finansieras av gödselmedelsoch växtgiftsintressenter. Vad som behövs är en kollektivt uppbyggd forskning, där såväl miljörörelsens som livsmedelsarbetarnas och konsumenternas erfarenheter tas till vara och där forskare tillsammans med förutnämnda intressegrupper utvecklar forskning obunden av kemikalieintressenter och multinationella och nationella jättar inom livsmedelsproduktionen. Det finns viktiga kvalitetsoch hälsoaspekter som skulle kunna tillgodoses mycket bättre än hittills om vpk-förslaget om ett kollektivforskningsinstitut bifölls. Herr talman! Jag vill yrka bifall till vpk-reservationen vid detta betänkande.

Herr talman! Jag vill meddela kammarens ledamöter att jag kommer att yrka bifall till motion 2602, men att jag inte avser att begära votering. I föreliggande betänkande 27 från jordbruksutskottet finns en motion av Gunnar Björk i Gävle och mig om miljöproblem i Gävleborgs län, nämligen kvicksilverhalten i vår insjöfisk. Denna fråga, som alltså är en allvarlig miljöfråga, har jordbruksutskottet stoppat in i ett betänkande om livsmedelsforskning. Egentligen skulle man väl inte just denna dag gräla på jordbruksutskottet eller i varje fall inte på dess ordförande, men jag måste tyvärr göra det. Behandlingen av denna motion över huvud taget är en byråkratins triumf. Den visar hur inkrökt riksdagen är i sig själv och sitt arbetssätt. Oavsett vad som händer i verkligheten och till synes omedveten om verkligheten skriver man sina utskottsbetänkanden. Vad en motionär skriver och tycker nonchalerar man eller avfärdar utan att närmare sätta sig in i frågan. När länets riksdagsmän i januari i år fick information om situationen i länet på olika områden blev vi närmast chockade av den rapport som naturvårdsenhetens chef gav och som visade höga kvicksilverhalter i länets insjöfisk. Kvicksilverhalten i fisk är ju ett mått på försurning. Därför är naturligtvis denna fråga en miljöfråga som inte har särskilt mycket med livsmedelsforskning att göra. Vi skrev omedelbart en motion och det är alltså den som behandlas här och nu. Det finns bedömare som menar att den höga kvicksilverhalten i själva verket är en naturkatastrof. Av 140 undersökta sjöar visar sig bara 4 ha fisk som man bör kunna äta. Kvicksilverhalten i insjöfisk är ett allvarligt miljöproblem. Gävleborgs län är det län som drabbats hårdast. Genomsnittshalten i länets sjöar beräknas enligt naturvårdsenheten ungefär ligga på svartlistningsgränsen. Om man undersökte alla sjöarna skulle man enligt naturvårdsverkets bedömning behöva svartlista ungefär hälften. Man tror att kalkning har gynnsam effekt, men sammanhangen är inte helt klarlagda. Längs Norrlandskusten varierar medelhalten i enkilosgädda mellan 0,6 och 1,0 mg kg i nordligaste delen av landet. De förhöjda kvicksilverhalterna i fisk beror huvudsakligen på tidigare utsläpp av kvicksilver och den ökade försurningen. De mätmetoder som används är osäkra, eftersom kvicksilverhalten i fisk ökar med fiskens ålder. Det är enkilosgäddor som analyseras nu. Det är nödvändigt att komma fram till bättre metoder för att bedöma kvicksilverhalten. Den kalkning som är på gång i Gävleborgs län måste fortsätta, så att därmed kvicksilverhalten kan minskas. Naturvårdsverket har föreslagit ett särskilt program för detta. Situationen i Gävleborgs sjöar var hett stoff under några dagar nyligen i massmedia, både lokalt och på riksnivå. Jag hade, som så många andra, en from förhoppning att den informationen skulle nå fram också till jordbruksutskottet och innebära en puff för motionen. I lokalpressen skrevs: ”Efter den riksomfattande uppmärksamhet som länsstyrelsens rapport har fått bedömer vi det som troligt att motionärerna får stort gehör för sina krav när riksdagen skall behandla motionen.” Det är naturligtvis den självklara reaktionen från folk utanför det här huset. Det känns inte särskilt uppmuntrande att komma hem med betänkan det om livsmedelsforskning och en totalt avslagen motion. Vad gör man annat än rycker på axlarna åt riksdagen? Dessutom tar utskottet ytterligare ett steg som också måste kritiseras. Det står så här i betänkandet: ”Det kan tilläggas att ett motionsyrkande om översyn av det ökade resursbehovet hos länsstyrelsen i Gävlebors län inom kort kommer att behandlas av bostadsutskottet. Jordbruksutskottet har efter remiss avgett yttrande över motionen — — —.

Vilket underlag har man i utskottet för det påståendet? Det lär väl inte vara någonting över huvud taget. Det är ett tyckande man för fram, som man inte har något belägg för och som innebär att bostadsutskottet får en direkt felaktig information när det skall ta ställning till länsstyrelsernas resursbehov. Mot bakgrund av det underlag som vi fått fram från naturvårdsenheten i länet finns det verkligen anledning att peka ut länet som mer belastat än andra län när det gäller försurning och kvicksilverhalt. Det råder nu stor oro i länet inför de skräckrapporter som vi fått. Fritidsfisket hotas, och det är viktigt att vi gör allt vad vi kan mot försurningen. Forskningen måste gå vidare, mätmetoderna måste utvecklas och kvicksilverbatterierna måste tas till vara. Vi måste också se till att gravida kvinnor får information om vikten av att avhålla sig från att äta fisk med kvicksilver i. Jag tycker faktiskt, herr talman, att detta är en litet trist behandling av inte bara en utan två motioner från mitt län. Jag förstår över huvud taget inte varför yrkande 2, som gäller länsresurserna, inte hänvisats till bostadsutskottet utan behandlats av jordbruksutskottet. Mot bakgrund av den mycket svårartade miljösituationen när det gäller Gävleborgs insjöar och mot bakgrund av den oro som länsborna känner yrkar jag bifall till motion 2602.

Herr talman! Den svenska livsmedelskedjan — hela vägen för livsmedlen från jord eller hav till bord — möter i dag stora problem. Det är bristande balans mellan produktion och konsumtion som kräver en flexibilitet, mera produkt-, processoch teknikförnyelse. Vi möter ökade krav på kvalitet och samtidigt billigare priser. Vi får många forskningsrapporter som skapar oro och ökade krav på egenskaper hos livsmedlen. Det är bra att vi har en aktiv och orädd livsmedelsforskning, men den måste också ha resurser och möjligheter till ny produktoch teknikutveckling. Under ett år, nämligen 1982-1983, pågick den utredning om livsmedelsforskning som har avgivit en hel del av de förslag vilka tagits upp i proposition 121, som vi i kväll behandlar i samband med detta betänkande från jordbruksutskottet. Den livliga diskussionen om livsmedlens kvalitet och de metoder som används vid framställning av livsmedel har satt livsmedelsforskningen i fokus på många sätt. Man har observerat flera samband mellan matkvalitet, kosthåll och hälsa. Såväl jordbrukare som livsmedelsproducenter och konsumenter ställer i dag flera frågor om olika aspekter på livsmedel, och forskningen har en svår uppgift i att såväl öka de grundläggande kunskaperna om råvarornas förvandling till färdiga livsmedel som följa med när det gäller alla nya medel och metoder som teknikutvecklingen har initierat. Såväl utredningen som propositionen anser att statens uppgift i livsmedelsforskningen främst skall gälla insatser för sådan forskning som leder till kunskapsuppbyggnad inom olika led i livsmedelskedjan. Det skall också bli en intensifierad forskning kring sambanden mellan kost och hälsa. I propositionen föreslås att skogsoch jordbruksforskningsrådet får en sammanhållande funktion inom livsmedelsforskningen. Därför har också detta forskningsråd nu fått en bredare sammansättning än tidigare. Rådet har även fått som uppgift att under våren 1985 lägga fram ett program för sin framtida verksamhet. Rådet får i propositionen ett med 6 milj.kr. ökat anslag. Det är avsikten att detta program skall omfatta även forskning kring leden efter råvaruproduktionen, i motsats till vad som tidigare varit fallet. Förutom vid högskoleinstitutioner har livsmedelsforskning bedrivits bl.a. vid ett halvstatligt forskningsinstitut i Göteborg, SIK, svenska livsmedelsinstitutet. Dess verksamhet finansieras till hälften av näringslivet och till hälften av staten. Dess statliga finansiär kommer fortfarande att vara styrelsen för teknisk utveckling, STU, och avsikten är att dess omfattning och inriktning skall vara oförändrad. Utöver detta institut bedömer jordbruksministern och utskottet inte att det finns stora möjligheter att bedriva en av näringslivet och staten gemensamt finansierad forskning. Eftersom man redan vid SIK bedriver en livsmedelsteknisk forskning, där såväl industri och livsmedelsverk som konsumentrepresentanter och forskare deltar i ledningen, kan man till viss del anse det av vpk motionsvis framförda kravet tillgodosett. Också vid lantbruksuniversitetet har man sökt ökade kontakter med olika konsumentgrupper och breddat ledningen med representanter för olika fackliga intressen på livsmedelsområdet. Om man bemödar sig med en läsning av lantbruksuniversitetets verksamhetsberättelse, får man en klar bild av att forskningsprojekten i ökad utsträckning präglas av ökad medvetenhet om hänsynen till miljön, livsmedelskvalitet och olika konsumentintressen. Därför anser inte jag, och inte heller utskottsmajoriteten, att man skall skapa nya institutioner för livsmedelsforskning, utan man skall genom fördjupning och samordning söka ge den angelägna livsmedelsforskningen en ökad bredd och slagkraft. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen om kollektiv forskning. Beträffande det som Gunnel Jonäng i litet bittra ordalag anförde över behandlingen av hennes motion vill jag säga följande. I första delen av motionen krävs att man skall skapa nya mätmetoder för att mäta kvicksilverhalter. Det är alltså en fråga som har med livsmedelsforskning att göra. När det gäller själva frågan om vilken kvicksilverhalt som finns i sjöarna och på vilket sätt detta påverkar konsumtionen av livsmedel, vill jag framhålla att det åligger livsmedelsverket att se till att man kommer med bestämmelser. Även på livsmedelsverket utförs ju en hel del undersökningar av forskningskaraktär på detta område. Vi vet att det är försurningen som har gett mycket tungmetallutfällningar i sjöarna och som har lett till en ökad kvicksilverhalt i fisk. För några år sedan hade vi många sjöar som innehöll kvicksilver, men sedan man slutade med kvicksilverbetningen försvann detta kvicksilver och man kunde återigen frisläppa fisket i sjöarna. Nu är vi återigen i den situationen att det finns högre kvicksilverhalter.

Jag vill gärna säga några ord om varför motionen behandlas här. Det är ju så att fiskens livsmiljö också är en fråga som berör forskningen både vid livsmedelsverket, vid SIK och vid lantbruksuniversitetet, och därför har frågan tagits upp i detta sammanhang. Jag kan i övrigt hänvisa Gunnel Jonäng till att läsa en mycket bra artikel i ämnet i Vår Föda. För övrigt är detta inte en fråga som är begränsad enbart till Gävleborgs län. Det finns sjöar i en stor del av landet som har samma problem. Därför har utskottet inte ansett att man enbart skulle tänka på resursbehovet hos länsstyrelsen i Gävleborgs län, utan frågan bör tas upp i ett större sammanhang. Med detta yrkar jag avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle önska att jag kunde dela Grethe Lundblads positiva förhoppning om den forskning som bedrivs och kommer att bedrivas, men det här är en delvis näringsfinansierad forskning, och därmed blir det en styrning som inte medger den obundna, kollektiva forskningsresurs som vi har avsett.
Herr talman! Helt kort vill jag säga att det naturligtvis är så att kvicksilverhalten i fisken är ett symtom, ett mått på den försurning som är för handen. Det gör att detta, som jag ser det, framför allt är en miljöfråga. Jag skulle vilja fråga Grethe Lundblad varför man har behandlat de två motionerna, som båda handlar om resurserna till Gävleborgs läns länsstyrelse, olika. Varför har den ena behandlas av jordbruksutskottet och den andra överlämnats till bostadsutskottet?
Herr talman! Frågan om till vilket utskott motioner hänvisas bör naturligtvis tas upp med talmanskonferensen och kammarkansliet och inte med utskotten. Jag kan dock tala om för Gunnel Jonäng, om det kan vara någon tröst för henne, att livsmedelsverkets styrelse har sett med stort allvar på dessa frågor. Vi anser alltså inte att detta är en fråga som kan lösas regionalt, utan den måste lösas genom att man över hela landet undersöker orsakerna till denna ökade kvicksilverhalt och försöka ta reda på hur man skulle kunna undvika att denna — man kan gott säga det — miljöskada skall bli ett hot mot människors hälsa. Därför har också livsmedelsverket på ett mycket tidigt stadium gått ut och talat om vilka risker som finns. Man har som sagt varnat de grupper i befolkningen som är särskilt utsatta med anledning av denna förhöjda kvicksilverhalt. Det bästa vi kan göra är naturligtvis att försöka minska försurningen i landet, men tills detta sker kommer livsmedelsverket att mycket noga bevaka denna fråga.